Herr talman! För tids vinnande yrkar även jag bifall till reservation 3, även om vi givetvis står bakom samtliga reservationer från Alliansen. Sverige måste ha fler bostäder - nu! Jag vill påstå att det aldrig har varit viktigare. Bostadspolitiken och behovet av fler bostäder är en av Sveriges absolut största samhällsutmaningar, herr talman. Detta gäller särskilt för kommunerna och för deras utveckling och möjligheter. Migrationsutmaningar, storstädernas befolkningsökning, landsbygdens befolkningsminskning, studier, arbetsmarknad, tillväxt, skattekraft - listan kan göras lång. När bostadspolitik diskuteras och debatteras i samhällsdebatten i stort hamnar vi alltför ofta i en debatt om enskildheter i stället för i en debatt om helheten. Det blir ofta en debatt där experter inom snävt avgränsade områden kastar procentsatser, amorteringskrav, bolånetak, lagparagrafer och kvadratmeter i huvudet på vanligt folk på ett sätt som ofta blir helt obegripligt. Naturligtvis är det viktigt med tillväxtaspekten och arbetsmarknadens funktion, men detta är kanske inte det allra viktigaste för den enskilda människan. Bostadspolitik måste handla om möjligheter för alla - unga, äldre, studenter, barnfamiljer och ensamstående. Det handlar om stadens, stadsdelens, förortens, byns och grannskapets liv och innehåll. Det handlar om att bygga ett land, ett samhälle och en gemenskap - ett samhälle som håller ihop. Boendet är grunden till allt. En fungerande bostadsmarknad skapar enorma möjligheter. På motsvarande sätt blir problem i boendet, boendestrukturen och bostadspolitiken en enorm samhällsutmaning - kanske den allra största. Utmaningarna på den svenska bostadsmarknaden spiller över på i stort sett samtliga politikområden. Det finns inga enkla eller enskilda lösningar, utan här handlar det om grundläggande och långsiktigt sunda förutsättningar och spelregler för ett ökat bostadsbyggande över hela linjen. En av nycklarna till detta, herr talman, är förenklingar - snabbare, enklare och billigare. Alliansregeringen genomförde omfattande regelförenklingar, vilket är en av de främsta anledningarna till att vi nu har det mest intensiva bostadsbyggandet på flera decennier i Sverige. Samtidigt, herr talman, får vi aldrig slå oss till ro. Därför är det avgörande att vi fortsätter regelförenklingsresan om vi ska hantera nuvarande och framtida utmaningar på bostadsområdet. Herr talman! Den proposition som vi nu diskuterar, Fler steg för en effektivare plan och bygglag , är ett urvattnat förslag i förhållande till det som alliansregeringen en gång lade fram, men det är ändå ett fall framåt. De partier som nu utgör regering - eller som utgör delar av det rödgröna regeringsunderlaget - motsatte sig samfällt, tillsammans med Sverigedemokraterna eller var för sig, nästan alla regelförenklingar som alliansregeringen föreslog. Talartiden medger inte att jag går igenom alla dessa otaliga exempel, men den proposition som vi nu ska ta ställning till handlar egentligen om att regeringen ett antal år för sent accepterar de åtgärder som Alliansen föreslog för flera år sedan. Detta, herr talman, är inte att föra en aktiv bostadspolitik. När jag, som här i dag, hör miljöpartistiska ministrar och riksdagsledamöter stå och prata om att man genom att bara acceptera de gamla alliansförslag som man tidigare varit emot för en aktiv bostadspolitik - och när man dessutom förväntar sig beröm och tacksamhet för det - kan jag inte annat än reagera, herr talman. Vad man egentligen säger är att människor förväntas vara tacksamma för att Miljöpartiet har kommit till insikt om att det finns någonting som heter verklighet och realiteter. Jag noterar att regeringspartierna numera påstår sig instämma i vikten av att regelförenklingsarbetet när det gäller bostäder och byggande fortsätter, även om det som vanligt uttrycks i mycket otydliga och väldigt passiva ordalag. Herr talman! Regeringen hade kunnat få vilka regelförenklingar som helst genom riksdagen i morgon om man velat det och om man hade haft några som helst egna förslag. Det är lika paradoxalt som ohållbart, och faktiskt direkt oacceptabelt, att ingen tidigare regering har levererat så få förslag som den nuvarande för att göra det lättare att bygga bostäder i Sverige, trots att vi ser den värsta bostadskrisen på 50 år. Inrikesminister Ygeman har till exempel presenterat 74 propositioner - på bostadspolitikens område har vi fått nöja oss med mindre än en tiondel av det. Herr talman! Detta är, återigen, helt oacceptabelt och helt ohållbart, med tanke på den situation som Sverige nu befinner sig i när det gäller bostadsmarknaden. Det är helt oacceptabelt och något som måste ändras inför framtiden, snabbare än kvickt. Regeringen har fått släpas till allt - allt från flexiblare bullerregler till de eftergifter man tvingades till i migrationsuppgörelsen. Återigen, herr talman: Det vi ska fatta beslut om i dag är bra, men det räcker inte. Det räcker inte på långa vägar. Att som den rödgröna regeringen lägga hanterandet av stora samhällsutmaningar, som bostadspolitiken, i malpåse är inte rätt väg för Sverige. Det är inte de besked - eller rättare sagt den frånvaro av besked - som behövs. Det är inte heller på det sättet som utmaningar för enskilda människor och för Sverige i stort löses.

Herr talman! Vi är nog alla överens om att det behövs en rad olika förslag för att få bukt med den bostadsbrist vi har i Sverige. Jag är glad att vi ändå, i den situation som råder, kan komma överens om en rad förslag i denna proposition och över blockgränserna ställa oss bakom dem för att få till förbättringar på området. De förslag som har lagts fram skapar förenklingar. Bland annat gör de att det blir enklare för privatpersoner att kunna göra ändringar, att byta färg på bostadens fasad och att kunna slippa bygglov för tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller liknande. Dessa åtgärder kommer att underlätta, men vi kommer att behöva följa upp dem för att se till att det hela fungerar på ett bra sätt efter att förslagen har gått igenom. Det är särskilt viktigt att vi ser till att behålla våra värdefulla byggnader runt omkring i landet och att de inte på något sätt blir ett offer för den nya politiken. Jag hoppas att vi bevakar detta så att det inte blir någon förändring där. Det är i de kommuner som inte särskilt har pekat ut värdefulla byggnader som det kan uppstå problem när vi ändrar lagen i dag. När det gäller förenklingar och att skapa en effektivare plan och bygglag innehåller propositionen ett förslag om att man ska kunna få ett planeringsbesked från länsstyrelserna när kommunerna tar fram detaljplaner - detta för att inte förgävesplanering, som man kallar det i kommunerna, ska ske. Det här är något som såklart underlättar för att snabbare få fram detaljplaner och skapar förutsättningar för ett snabbare byggande. Vidare införs en tidsfrist på två månader för länsstyrelserna att eventuellt upphäva ett beslut om en detaljplan, vilket innebär att man snabbare kan få reda på om en detaljplan gått igenom eller inte. Tillsammans med andra åtgärder som regeringen nu äntligen tittar på, till exempel gemensamma byggregler i Norden och förbättrad lånefinansiering för byggbolag och att man förhoppningsvis också börjar titta mer på bättre konkurrensskapande åtgärder och ett regionalt bostadsplaneringsstöd, kanske vi i alla fall kan ta ett par steg framåt för att få till ett bättre byggande i Sverige. Sverigedemokraterna har två reservationer till betänkandet, och jag vill yrka bifall till reservation 1. För tids vinnande hoppar jag över den andra reservationen. Reservation 1 handlar om att vi från Sverigedemokraternas sida inte ställer oss bakom utökad delegationsrätt att anta detaljplaner i kommunstyrelse eller byggnadsnämnd. Anledningen är att vi anser att en detaljplan är så pass viktig att medborgarna ska kunna få ett inflytande, få vara med och påverka och också lyssna till debatten och höra hur partierna ställer sig i olika frågor. Detaljplanerna kan ju handla om konsekvenser som sträcker sig flera decennier framåt. Om besluten fattas i en nämnd eller i en kommunstyrelse är problemet att de ofta är stängda för allmänheten, så man kan inte ta del av den debatt som sker där. Alla partier är inte heller representerade i nämnderna. Det är färre personer som sitter i nämnderna än i kommunfullmäktige. Därför menar vi att det är viktigt att behålla den nuvarande ordningen. Trots att det kanske förlänger processen till viss del menar vi att det är så pass viktigt med fortsatt insyn för medborgarna. Att flytta över beslut om antagande av fler detaljplaner från kommunstyrelse och byggnadsnämnd innebär inte något problem för den enskilda medborgaren när det gäller att ansöka om olika planändringar, utan där kan man fortfarande använda sig av det så kallade standardförfarandet. Det gäller i stället beslut om andra detaljplaner. Vår andra reservation handlar om att se över vilka åtgärder som kan föreslås för att minska hindrandet som uppstår i detaljplaner vid byggande. Det är viktigt att se över hur mycket en detaljplan behöver innehålla, om det finns något som kan regleras för att underlätta byggandet, så att man inte låser upp med alltför många detaljkrav i detaljplanerna. Vi tror att vi skulle kunna komma fram till något som kan göra det enklare för byggföretag och andra aktörer att agera på byggmarknaden.

Herr talman! Regelkrångel som fördröjer och hindrar bostadsbyggande ska inte behöva förekomma. Det var tydligt under den förra regeringen, men det har dessvärre blivit något mindre tydligt nu. Den nu gällande plan och bygglagen togs fram av den första alliansregeringen på Miljödepartementet, som leddes av en centerpartistisk minister. Sedan fick vi en bostadsminister, Stefan Attefall, och därefter har arbetet kunnat fortsätta. Vi kan konstatera att bostadsbyggandet med socialdemokratiskt ledda regeringar har ökat från en stabilt låg nivå på drygt 20 000 bostäder om året till en åtminstone tillfälligt och jämförelsevis hög siffra med 40 000 färdigställda bostäder 2016, enligt TMF:s statistik. Ökningen påbörjades redan 2012, när Centerpartiet och Alliansen styrde, och fortsatte 2013 och 2014. Än så länge har inte de olika rödgröna bostadsministrarna lyckats sätta stopp för den positiva utvecklingen. Detta är inte tillfället att föra en bred och allmänpolitisk debatt - det sparar vi - men det måste ändå sägas att det behövs större reformer än vissa ändringar på marginalen i den plan och bygglag som nu ligger framför oss för beslut. Det som är glädjande är att regeringen äntligen kommer att genomföra en förändring som innebär att kommunfullmäktige kan delegera antagandet av en detaljplan till kommunstyrelse eller byggnadsnämnd, om den inte är av principiell vikt eller större betydelse. Det är ett förslag som kunde ha genomförts för länge sedan, men då ville inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet göra det, och Sverigedemokraterna valde att stötta de rödgröna, så genomförandet har dröjt ända till nu. Som vi hörde tidigare är Sverigedemokraterna och Roger Hedlund fortfarande emot förslaget, eftersom det kan misstänkas att ett ja skulle kunna leda till fler bostäder åt fler människor, och det är ju inte riktigt i linje med deras politik. De andra partierna motiverar sin omsvängning med att det nu finns ett större behov än då av fler bostäder. Det är ett sent uppvaknande, kan man säga. Enligt mitt sätt att se på saken var det kanske ännu mer angeläget då, när planprocesserna behövde fler förenklingar, men då var er samarbetsvilja inte sådan. Och det kanske var gött att slå sig samman med Sverigedemokraterna när det gällde att stoppa bra förslag från allianspartierna och sätta käppar i hjulen för den dåvarande regeringen. Man talar fortfarande och ofta om långa och oförutsägbara planprocesser. Det är ganska kännetecknade för regeringspolitiken just nu, också på bostadsområdet, att den är lång och oförutsägbar. Man kan och borde göra ännu mer för att ta bort steg i planprocesserna, minska kraven på bygglov och detaljplaner och öka tillgången till byggbar mark genom att till exempel se över saker som strandskydd och även riksintressen. Det ges också lättnader i kravet på bygglov när det handlar om smärre förändringar, som att byta färg eller väggbeklädnad om byggnaden vetter mot en kringbyggd gård. Det är ju inga stora förändringar. Detta, herr talman, är så marginella förändringar att det är nästan dumt att ens prata om dem. Jag avstår därför från att hylla regeringens regelförenklingsarbete och övergår till att tala om hur det borde vara. Jag kan kort konstatera att sådant som tidigare har kritiserats, och som underlättat utbyggnader som ökar den tillgängliga bostadsytan och dess funktion, får stå kvar, trots attacker från regelkramarpartiet nummer ett - Vänsterpartiet. Vi i Centerpartiet vill i stället gå den andra vägen och göra detaljplanerna mer övergripande och mindre styrande. Det har vi motionerat om, och vi har också en reservation om detta. När regeringen hänvisar till pågående utredningar kan man inte låta bli att dra på munnen över hur de själva tidigare raljerade över de 55 utredningar och uppdrag som igångsattes av tidigare bostadsministrar och som regeringen nu, så gott de kan, försöker förverkliga men tyvärr i en alltför låg takt. Det kan, herr talman, vara ett stort problem för fastighetsägare när en gammal och sedan länge utgången detaljplan hindrar ett ändamålsenligt användande av byggnader och sätter stopp för modernisering av bostäder, olika tillgänglighetsanpassningar och förtätning. Det är för oss obegripligt att regeringspartierna genomför det ena av Plangenomförandeutredningens förslag, om delegeringen av beslut från fullmäktige till kommunstyrelse och byggnadsnämnd, och inte det andra, som innebär att man kan gå in och göra små förändringar i de gamla planerna efter genomförandetidens slut. Det skulle få en direkt effekt på möjligheten att förtäta och få fram fler och mer ändamålsenliga bostäder. Varför ska man behöva inleda en lång, kostsam och oförutsägbar planprocess om det handlar om att göra om ett garage till ett gårdshus eller anpassa ett soprum till modern källsortering? Det kan också handla om att genom förtätning och bättre utnyttjande bereda fler människor möjlighet att få en bostad. Detta förslag förtjänar både ris och ros, men i huvudsak förtjänar regeringspartierna ingen blomma alls för vad de gör för att få fram fler bostäder i redan befintliga bestånd. När regeringen får bestämma handlar det uteslutande om att betala privata byggföretag och belöna redan expansiva kommuner med skattemiljarder i form av en byggbonus. Herr talman! Regelförenklingsarbete måste vara en ständigt pågående process som inte kan ersättas med tillfälliga stimulansåtgärder. Det går inte att betala sig fri från ansvaret att korta planprocesser och ledtid från idé till inflyttning. Det behövs riktiga bostadspolitiska reformer som rör beskattningen, rörligheten, hyressättningen och villkoren för att bygga också på små orter utanför storstäderna. Det behövs kraftiga regelförenklingar, som att tillåta byggherrar att själva ta initiativ till och genomföra en planprocess som sedan underställs kommunfullmäktige för beslut. Vad hände med förslaget att ge regionerna en roll i bostadsplaneringen, vilket företrädarna för alla riksdagspartier var överens om i Bostadsplaneringskommittén? De ville att det skulle införas en regional planering som samordnar infrastruktur och bostadsbyggande - det som många talar om som den stora möjligheten för att få fram fler bostäder. Det behövs ett förenklat strandskydd, och det behövs större möjligheter att bygga, trots hinder i form av riksintressen och skydd av olika slag. Det går inte att sitta passiv när behovet av nya bostäder vida överstiger det antal som för närvarande byggs. Som tidigare sagts i debatten: Det går inte att flytta in i en prognos - inte ens om den pekar på en ökning på runt 60 000 bostäder, och speciellt inte då Boverket påstår att det finns behov av att bygga 90 000 bostäder de närmaste åren. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3, som handlar om ytterligare undantag från kravet på bygglov när det gäller väderskydd. Med hänvisning till tidigare debatt är det väl inte önskvärt att någon ska behöva bo i ett väderskydd. Centerpartiet åter kommer med fler förslag i frågan i senare debatter.

Herr talman! Vi debatterar i dag fler steg för effektivare plan och bygglag. För att få igång ett stort och omfattande byggande av bostäder som folk också ska kunna betala för kommer det fortfarande att vara de ekonomiska frågorna i bostadspolitiken som är de viktiga. Finansieringsvillkor och skattevillkor är betydelsefulla verktyg när vi talar om kvantitet och ökat antal bostäder. I dag är det i första hand arbetskraftsbristen som gör att vi inte kan bygga ännu fler bostäder. Försämrade regler, som leder till exempelvis sämre kvalitet i byggandet, ger inte fler bostäder. Inte någonstans kan vi se en sådan effekt. Tvärtom riskerar det att leda till att fel personer ger sig in i byggbranschen av helt fel skäl eller att boendestandarden sjunker, vilket drabbar enskilda personer och i slutändan samhället i stort. Det är inte antalet lagändringar som är det viktiga utan snarare storleken och utformningen av dem. Regeringen har i detta fall föreslagit ett flertal lagändringar, och några av dem är helt okej. Jag har dock svårt att se att de kommer att få någon större betydelse för byggandet av fler bostäder. Några av dem kan dock få en viss effekt. Här föreslås ett antal relativt omfattande åtgärder i den bebyggda miljön, som inte ska föregås av ett bygglov. Konsekvensen blir att kommunen först i efterhand kan ingripa om fel har begåtts. Jag menar att det innebär ett stort resursslöseri och skapar risker även för den enskilde fastighetsägaren. Risken är att för städerna värdefulla byggnader vanställs och förfulas. Det märks att regeringen inser att förslaget i grunden inte är särskilt välavvägt, och man förslår därför vissa undantag - att det till exempel inte ska gälla byggnader som anses vara särskilt värdefulla i ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt och konstnärligt perspektiv. Problemet är bara att sådana gränsdragningar inte riktigt finns. Det kan finnas många sådana områden som inte är utpekade på förhand men som ändå är giltiga. Det ställer höga krav på den person som i det enskilda fallet ska bedöma områdets karaktär. När tillfälle till förhandskontroll inte finns kan det uppstå risker och problem. Jag är ganska säker på att det flesta skulle känna större trygghet genom en kontroll av att säkerhetskraven på balkonger är uppfyllda och genomförda i sin helhet. Regeringen har också fått bred och stark kritik i denna fråga, av de olika remissvaren att döma. Samtidigt noterar jag att regeringen har tagit ett antal initiativ till utvecklad arkitektur och gestaltad livsmiljö. Det är bra. Det förutsätter dock att kommunerna har legala möjligheter att påverka just dessa delar. Samhällets inflytande över byggandet görs konkret genom bland annat bygglovet. För att kunna göra gestaltningsmässiga avvägningar och uppnå god samordning över tid i våra stadsmiljöer är det av vikt att kommunens verktyg för att arbeta med just dessa frågor inte försvagas. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Det blir alltid lite animerat när man debatterar bostadspolitik med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet brukar nämligen aldrig ha några egna bostadspolitiska förslag utan problematiserar mest i största allmänhet. I bästa fall hänvisar man till något vagt uttryckt. Denna debatt har väl gått ungefär på samma sätt som de tidigare. Låt mig fråga, apropå Vänsterpartiets totala brist på bostadspolitik: Vad har Nooshi och hennes parti för idéer om hur man ska kunna förenkla bostadsbyggandet i Sverige? Jag menar inte förenklingar på marginalen utan mer djupgående förändringar vad gäller förenklingar för att vi ska kunna få fler bostäder i Sverige. Det enda Vänsterpartiet har varit för under denna mandatperiod är en mängd åtgärder som gör det svårare att bygga och svårare att hyra ut bostäder, när vi egentligen behöver ha det tvärtom. Låt mig ställa en ganska fundamental fråga: Vad har Vänsterpartiet för rejäla, radikala förenklingsförslag för att få fler bostäder i Sverige?
Herr talman! Låt mig påminna Mats Green om att det vi nu diskuterar är den proposition som regeringen har lagt fram till riksdagen, och jag förhåller mig givetvis till de förslag som denna proposition innehåller. Vill Mats Green ha en mer allmänpolitisk debatt finns det arenor ute i landet, ABF-hus och annat, där vi kan diskutera dessa frågor. Vi kan givetvis också göra det i allmänpolitiska debatter här i Sveriges riksdag. Jag säger detta för formens skull för att påminna Mats Green om vad denna debatt faktiskt handlar om. Det är också därför jag talar utifrån denna proposition. Som jag sa i mitt anförande är jag av den åsikten att kvalitetskrav är viktiga för att de hus vi bygger i dag ska hålla över tid. Jag tycker inte att vi ska bygga upp kåkstäder. Vi ska ha regler för de bostäder vi bygger. Det är inte rimligt att till exempel bilbranschen i dag har fler regler att förhålla sig till än bostadsbranschen, i vissa delar. Det är inte på det sätt som Mats Green säger. Han har suttit i en regering som föreslog en hel del härliga ändringar i regelverket, såsom Attefallshusen och alla andra delar som han själv känner till. Detta skapar inte så många fler bostäder på det sätt som Mats Green vill ge uttryck för. Därför menar jag att finansierings och skattedelarna är viktiga. Vi märker i dag att det går upp och ned i byggandet fast vi ofta har ganska likvärdiga regelverk, och det går upp och ned i olika kommuner. Mats Greens egen kommun bygger till exempel väldigt lite, medan Örebro kommun kan bygga mycket med samma regelverk. Då måste det finnas fler saker man kan prata om än det som Mats Green tar upp, till exempel finansieringsdelarna, som jag tror är helt fundamentala för att vi ska kunna bygga fler bostäder.
Herr talman! Nooshi Dadgostar säger egentligen två saker. För det första vill hon inte bli plågad med alltför mycket faktakunskaper. För det andra vill hon i en bostadsdebatt i Sveriges riksdag inte diskutera bostadspolitik, alls. Nu är vi tillbaka i att problematisera rent allmänt om vilka problem detta ger. Det är det ingen som ifrågasätter, utan där är vi nog alla överens. Det är därför vi har konkreta förslag och en konkret politik, och det är därför Nooshi Dadgostar och hennes parti inte har det. Jag vill återigen ställa den i Nooshi Dadgostars tycke alltför fundamentala frågan: Vad har Vänsterpartiet för bostadspolitik, och vad har Vänsterpartiet för radikala, kraftfulla förslag för att göra det lättare att bygga bostäder i Sverige och att hyra ut bostäder i Sverige? Jag har ställt denna fråga sju gånger under denna mandatperiod men har aldrig fått något svar, mer än ett ilsket argumenterande om hur Sverige såg ut före 1917. Den debatten kan vi ha i Folkets Hus, men nu, i en bostadsdebatt i Sveriges riksdag, vill jag faktiskt ha svar från Vänsterpartiet: Vad har ni för egna förslag när det gäller att få fler bostäder i Sverige och göra det lättare att hyra ut fler bostäder i Sverige? Denna fundamentala bostadspolitiska fråga tycker jag faktiskt att Vänsterpartiet någon gång, i något sammanhang och i någon lokal i Sverige ska besvara.
Herr talman! Jag noterar att Mats Green bara vill raljera. När han bestämde byggdes det 20 000 bostäder i Sverige. När Vänsterpartiet är med är prognosen 75 000 per år. Låt väljarna bedöma vilken bostadspolitik som verkar mest framgångsrik! Vi har varit med om att ta fram det stora bostadspaket som finns i budgeten. Där satsar vi på upprustningsstöd för hyresrätter. Vi satsar på ett omfattande investeringsstöd för byggande av nya hyresrätter. Vi ska underlätta för bolagen att finansiera sitt hyresrättsbyggande genom statliga lån som är förmånliga. Vi har varit med och beslutat om omfattande regelförändringar. Vi vill göra ganska stora regelförändringar i lagen om allmännyttan för att de allmännyttiga bolagen ska få större utrymme att producera nya bostäder. Det finns mycket lagstiftning som har inneburit att allmännyttorna känner sig förhindrade att genomföra projekt därför att man tror att avkastningskraven måste vara skyhöga och så vidare. Där finns mycket vi behöver göra för att ändra regelverken så att kommunerna själva genom sina allmännyttor kan producera många fler bostäder. Vi har varit med om att ge kommunerna fler verktyg. Vi ska nu titta på att kunna ställa krav på byggherrar att faktiskt bygga på den mark som är detaljplanelagd och där det finns en markanvisning, till exempel. Alla dessa saker är jätteviktiga, och jag är helt säker på att det finns många kommuner i Sverige som vill göra ännu mer och som vill använda sitt planmonopol, sitt markägande och sina allmännyttiga bolag för att bygga mer. Vi måste kommunicera med varandra och göra detta gemensamt. Men jag uppfattar att det inte räcker för Mats Green, som bara står och flinar i talarstolen.

Herr talman! Liberalerna vill börja med att yrka bifall till reservation 3. För tids vinnande yrkar vi inte bifall till våra övriga reservationer, men självfallet står vi helhjärtat bakom även dessa. I dag debatterar vi regeringens lagförslag om fler steg för en effektivare plan och bygglag. Detta kan bäst sammanfattas som att det omfattar ett antal bra men - om något - väldigt små regelförenklingar i plan och bygglagen. Herr talman! Jag välkomnar att bostadsministern är här i dag, men man kan undra varför bostadsministern har skäl att vara stolt över lagförslaget i dag. Det innehåller inte så mycket. För det första är de förslag vi röstar om i dag bra, men de kommer inte att innebära någon revolution för bostadsbyggandet i Sverige. Av dessa små förändringar i plan och bygglagen välkomnar Liberalerna dock särskilt förslaget om startbesked. I stort sett alla aktörer inom byggsektorn är överens om att dagens planeringsprocesser för byggande av bostäder tar för lång tid. Därför bör ytterligare åtgärder vidtas. Särskilt processen från idé till byggstart behöver kortas. Därför är det bra att kravet på startbesked tas bort från plan och bygglagen. Sverige behöver inte duttande utan breda reformer av bostadsmarknaden, vilket även OECD, EU-kommissionen, Finanspolitiska rådet och till och med Göran Persson och många experter tycker. För det andra är de flesta av regeringens förslag i dag gammal allianspolitik som har varit känd och som har förts under många års tid. Det är redan kända ståndpunkter om regelförenklingar som Liberalerna och Alliansen har stått bakom under många år. Det är anmärkningsvärt att vi i dag debatterar lagförslag som redan för länge sedan borde ha varit genomförda, men regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot flera av dessa förslag när de själva tillhörde oppositionen. När regeringen lade propositionen En enklare planprocess , om ändringar i plan och bygglagen - det är väldigt likt namnet på den proposition som vi diskuterar i dag - på riksdagens bord våren 2014 väcktes redan då möjligheten till en kortare planprocess. Men i civilutskottet valde de rödgröna, med stöd av Sverigedemokraterna, att säga nej till förslag om en kortare planprocess. De rödgröna och SD sa nej till att det inte ska vara obligatoriskt för kommunerna att upprätta en detaljplan i lika stor utsträckning som i dag. De rödgröna och Sverigedemokraterna sa också nej till förslaget om att kommunfullmäktige i större utsträckning än i dag ska ha möjlighet att ge kommunstyrelsen och byggnadsnämnden i uppdrag att anta detaljplaner. De rödgröna och Sverigedemokraterna sa även nej till alliansregeringens förslag om att de bestämmelser i en detaljplan som rör utformning av byggnadsverk och tomter ska sluta gälla efter genomförandetidens slut, med vissa undantag. Med 161 röster mot 159 vann de rödgröna och SD. Herr talman! Jag önskar att bostadsministern förklarar varför hans parti år 2014 röstade emot dessa förslag, som nu verkar vara otroligt nödvändiga och som han levererar till kammaren nu när han själv tillhör regeringen. Liberalerna välkomnar som sagt de mindre förslag som debatteras i dag, och Alliansen har tillsammans lagt fram ytterligare förbättringsförslag om regelförenklingar i samband med propositionen, bland annat om att utreda att bygglov inte ska krävas på allmän platsmark och om kommuners missbruk av att återinföra krav på bygglov, dubbla väderskydd och bygglovsbefrielse även för reklamskyltar för väderskydd. Ni hör själva att detta inte är de mest breda reformerna, som ger revolution på bostadsmarknaden. Herr talman! Ola Johansson från Centerpartiet nämnde att man inte kan bo i en prognos. Jag menar att det inte heller går att bo en i planprocess. Planprocesserna i Sverige är alltför långa. Lagen styr hur planprocessen ska se ut, och den måste förändras. Den hyrda marknaden är ett socialistiskt misslyckande, och den ägda marknaden är extremt överhettad på grund av processerna och hyresmarknaden. Jag vill prata om hur svenska tidningar skriver och rapporterar om den svenska bostadsbristen. Jag vill nämna några av de svenska tidningsrubriker som har förekommit den senaste tiden: Bostadsbristen: I trean trängs 15 personer , Många tackar nej till jobb på grund av bostadssituationen , Reportage från bostadsbristens Åmål - hur många här inne trodde att vi hade bostadsbrist i Åmål - Bostadsbristen slår hårt mot de unga , KI varnar: Bostadsmarknaden på väg mot en krasch och IMF riktar svidande kritik mot bostadspolitiken . Och Migrationsverkets chef säger att det svåraste är att hitta bostäder för nyanlända. Underskott på bostäder i tre av fyra kommuner! Malmös bostadspriser rusar - snittvillan kostar nu 4,6 miljoner! Hur många här inne har råd med 4,6 miljoner för att ha någonstans att bo? Bostadsbrist tvingar separerade att bo i en resväska! Just det sista här om att bo i en resväska tycker jag är roligt. Men det kan inte vara så himla kul. Herr talman! Liberalerna har gjort sin hemläxa för att möta den enorma bostadsbrist som vi har här i Sverige. Den politik som vi hade tidigare gav faktiskt inte svar på hur alla svenskar ska ha möjlighet att ha tak över huvudet, något som vi anser vara en mänsklig rättighet. Jag anser inte att de andra partierna här i kammaren har gjort sin hemläxa eller omvärderat sin politik i tillräcklig omfattning. Vi vill från Liberalernas sida se genomgripande och långsiktiga reformer av bostadsmarknaden som innebär att vi på riktigt löser den bostadskris som vi har i Sverige i dag, inte att vi kommer till kammaren med lagförändringar som handlar om väderskydd och om man ska kunna ha två busskurer bredvid varandra eller inte. Liberalernas nya bostadspolitik innehåller tre krav. Alla förslag som vi lägger fram ska leda till fler bostäder, och de ska antingen ge ökad rörlighet eller mer marknadstänkande. Jag har tio råd som jag vill ge till statsrådet Peter Eriksson när det gäller vilka förslag som han egentligen kan komma tillbaka till kammaren med och som är välkomna och behövliga för Sverige. För det första: Kommuner ska bygga efter behov och ha fördjupade översiktsplaner. Det är någonting som vi från Liberalerna verkligen vill se. Det skulle innebära att enskilda medborgare får möjlighet att faktiskt påverka. Jag tror inte att så många påverkar med tanke på alla de smådetaljplaner som vi har i Sverige i dag. Men om det finns möjlighet till en fördjupad översiktsplan tror jag att fler medborgare kommer att ta chansen att påverka. Man måste också bygga efter behov. Ett av de största problemen i Sverige har varit att nästan ingen kommun har byggt efter behov. För det andra: Byggare ska ha rätt att själva ta fram detaljplaner. Kompetensen finns inte i dag i många av kommunerna. Detta skulle faktiskt förkorta processen med närmare två års tid om byggherrarna själva fick komma med detaljplaner. Självklart kan de politiska företrädarna i kommunen förändra detaljplanerna som de önskar. Men jag tror att det skulle vara både billigare för svenska folket och gå snabbare om byggherrar fick rätt att själva ta fram detaljplaner. För det tredje: Typgodkända hus. Om Peter Eriksson kommer till kammaren med ett förslag på serietillverkade hus som går att bygga fritt över hela Sverige och som är godkända av Boverket, då kommer vi att tacka ja till detta förslag. Det skulle ge en riktig förändring. För det fjärde: Det behöver vara färre instanser och snabbare överklaganden, och länsstyrelsens roll behöver förändras från att vara motståndare till att vara partner. I dag ser vi att det kommer någon förändring när det gäller startbesked, och det är bra. Jag vill också påminna bostadsministern om att när man söker asyl i dag har man möjlighet att vända sig till två instanser. Men när det handlar om bygglov för hus är det fråga om sex instanser. Först är det hela detaljplaneärendet och sedan bygglovsprocessen. Jag tycker att man kan titta på om det ska vara någon typ av prövningstillstånd för överklaganden. Om det faller inom ramen för planmonopolet, det vill säga kommunens makt att få bestämma själv, ska man kanske inte få prövningstillstånd. Det skulle kunna snabba på processen. För det femte: Vi behöver se reformer när det gäller riksintresse, strandskydd och naturreservat i Sverige. Jag älskar Sverige, men jag tror inte att halva landet utgörs av riksintressen. Vi behöver förändra systemet och göra det mer flexibelt. För det sjätte: Det behövs fri hyressättning i nyproduktion för att få fram fler bostäder och ett reformerat bruksvärdessystem. För det sjunde: Det behövs friare hyressättning vid andrahandsuthyrning och stöd till ombyggnation till hyreslägenheter inom till exempel villaområden. Vi har i dag en problematik i Sverige med att människor inte vill flytta från sina bostäder. Då kanske vi behöver göra det lättare för äldre svenskar att till exempel få bygga om sina bostäder och hyra ut delar av dem. Om regeringen kommer till kammaren med ett förslag om detta kommer vi att tacka ja till det. För det åttonde: Liberalerna säger nej till subventioner och ja till höjda bostadstillägg. Jag förstår inte hur Vänsterpartiet både i den förra debatten och i denna debatt kan tala om hur vi ska hjälpa de utsatta men samtidigt vill lägga 6 miljarder i fickorna på rika byggherrar som inte behöver dem. Hela branschen, till och med den socialdemokratiska experten inom bostadspolitik Lennart Weiss, säger att dessa pengar är onödiga. Liberalerna säger hellre ja till höjda bostadstillägg. Vi lägger 3,6 miljarder mer än regeringen på bostadstillägg. Det borde regeringen också göra. För det nionde: Vi vill ha minskade ränteavdrag men inte minskade inkomster. Sverige har EU:s största ränteavdrag. De bidrar till att dopa bostadsmarknaden och borde sänkas. I stället borde man satsa på att minska inkomstskatten, så att människor inte får mindre i plånböckerna. För det tionde: Vi vill ha en sänkt flyttskatt. Flyttskatten behöver ses över för att man ska säkerställa att människor faktiskt kan flytta och att det inte finns inlåsningseffekter. Jag tror att Peter Eriksson känner väl till de tio punkter som jag har tagit upp, eftersom jag har lyft fram dem under bostadsförhandlingarna. Om vi hade fått igenom dessa tio punkter hade vi i dag haft en överenskommelse som hade varit bra för Sverige. Herr talman! Så sent som i går kom en käftsmäll till den rödgröna regeringens brist på bostadspolitik i Finanspolitiska rådets rapport. Precis som Liberalerna anser Finanspolitiska rådet att Sverige behöver trappa ned ränteavdragen. Sverige har i dag de mest förmånliga ränteavdragen i hela EU. Liberalerna vill minska dem med 1 procent per år under tio års tid och gå från 30 procent till 20 procent. Vi skulle då ändå nästan ha EU:s mest förmånliga ränteavdrag. Finanspolitiska rådet anser att detta skulle dämpa bostadspriserna och kyla ned högkonjunkturen. Jag tog upp detta under en av mina tio punkter. Det var ingenting som jag inte hade belägg för, utan forskningen visar att det är bland annat ränteavdragen som höjer bostadspriserna och som gör att en snittvilla i Malmö kostar 4,6 miljoner i dag. Dessa pengar borde i stället satsas på bostadstillägg. Precis som Liberalerna anser även Finanspolitiska rådet att Sverige behöver förändra sin hyresmarknad med mer marknadsinslag. Liberalerna vill se en fri hyressättning med full besittningsrätt och indexerade hyror i nyproduktion. Vi vill att konsumenternas efterfrågan tydligare ska styra hyressättningen i det befintliga beståndet. Det som jag försöker säga är egentligen att man i Rinkeby ska kunna få konkurrera med priset. Det gör man inte i dag. Finanspolitiska rådets rapport visar också att när man räknar i kronor och ören är det de allra rikaste hyresgästerna i Stockholms innerstad som vinner mest på det nuvarande systemet. Man säger även att svagare hushåll i centrala områden också skulle kunna drabbas och få problem med att betala hyran. Men det går att lösa genom höjda bostadstillägg. Finanspolitiska rådet anser också att man genom att genomföra dessa förändringar skulle väcka liv i marknaden för hyresrätter. I dag håller vi på att konkurrera ut hyresrätten. Hyresrätten är flexibel och en typ av allserviceboende som är viktig att behålla. Vi skulle få en bättre bostadsförsörjning om vi lyssnade på Finanspolitiska rådet - och egentligen på Liberalerna, eftersom det är den politik som vi för. Finanspolitiska rådets åsikter om den svenska bostadsmarknaden liknar mycket det som Liberalerna anser om den svenska bostadsmarknaden. Till skillnad från regeringen, som satsar 6 miljarder per år på onödiga bidrag till rika byggherrar, satsar Liberalerna 3,6 miljarder mer än regeringen på höjda bostadstillägg som särskilt riktas till pensionärer med lägre inkomster och till ensamstående föräldrar med flera barn. Det som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger nej till är att ge ensamstående föräldrar och pensionärer med mindre inkomster högre bostadstillägg. I stället säger man ja till att ge pengarna till rika byggherrar. Byggherrarna vill inte ens ha dessa pengar. Jag kan därför inte förstå varför man för en sådan politik. Vi kan i stället gemensamt komma överens om att höja bostadstilläggen. Det skulle vara mycket bra för Sverige och för dessa individer. Herr talman! Jag vill gärna höra bostadsministerns syn på Finanspolitiska rådets rapport. Min uppmaning till bostadsministern är att han nästa gång kommer till kammaren med breda reformer om bostadsmarknaden, där man tar bort onödiga subventioner, sänker ränteavdragen, höjer bostadstilläggen för de svagaste hushållen och förändrar hyressättningssystemet till mer marknadstänkande så att det byggs fler hyresrätter i Sverige. På det sättet löser vi bostadskrisen i Sverige på riktigt.

Herr talman! Sverige utvecklas starkt. Det har tillkommit 200 000 nya jobb sedan regeringen tillträdde, varav 140 000 i privat sektor. År 2014 var underskottet i de offentliga finanserna drygt 60 miljarder. Nu har vi ett överskott på 40 miljarder kronor. Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt. Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta i EU. Regeringen har styrt landet mot ett hållbart samhällsbygge med investeringar i jobb, skola, välfärd och klimat. Den ekonomiska tryggheten för bland andra pensionärer och ensamstående föräldrar har stärkts. Utmaningar kvarstår dock på arbetsmarknaden, särskilt bland personer med låg utbildning och som har varit kort tid i landet. Här har regeringen en ambitiös och robust jobbagenda med ett batteri av förslag som består av insatser för ökad kompetens, enklare vägar till jobb och kraftiga investeringar i bostäder, välfärd, infrastruktur och klimatomställning. Vi befinner oss i ett nytt läge. De senaste åren har Sverige styrts i en annan riktning. Sverige har nu styrkan och resurserna som krävs för att genomföra framtidsinvesteringar och reformer som minskar arbetslösheten och klyftorna, ökar sammanhållningen och motverkar otrygghet och rasism. Vår ambition är att bygga ett hållbart samhälle där ingen lämnas efter och ingen heller hålls tillbaka. Herr talman! Regeringen levererar också på bostadsfronten. Bostäder är inte vilken vara som helst på marknaden. Tillgången till bostäder är grundläggande för att människor ska kunna uppfylla sina drömmar, som att studera, bilda familj och i en bred bemärkelse utvecklas på det sätt och i den takt som de vill. Därför ser vi den akuta bostadsbristen som ett stort samhällsproblem som hämmar såväl den personliga som den ekonomiska utvecklingen. I ett läge där mer än 80 procent av landets kommuner anger att de har bostadsbrist är det viktigt att föra en aktiv bostadspolitik, inte en passiv bostadspolitik som har en naiv övertro på att marknaden ska lösa allt på egen hand. Därför har regeringen ett investeringsstöd på 2-3 miljarder kronor per år till 2020 till de företag som bygger hyresrätter och studentlägenheter med rimlig hyra och låg energianvändning. Syftet med den aktiva bostadspolitiken är att även de med mindre pengar i plånboken ska kunna få en bostad. Det finns ett stort intresse för stödet bland företagen, som vill bygga hyresrätter med rimligare hyra med regeringens investeringsstöd. Till exempel får en trea i Lund hyran sänkt med 1 200 kronor. Gotlandshem sänker hyrorna med 200-300 kronor i månaden i 48 nybyggda lägenheter i Visby efter att ha fått investeringsstöd. Det är glädjande att se att bostadsbyggandet nu ligger på rekordnivåer. Enligt SCB påbörjades nybyggnation av ca 63 000 bostäder förra året. Det är framför allt nyproduktion av flerbostadshus och hyresrätter. Under 2017 förväntas bostadsbyggandet fortsätta att öka. Enligt Boverket kommer 67 000 nya lägenheter att påbörjas. En kombination av en aktiv regering och ansvarstagande bland kommuner och byggföretag samt en positiv ekonomisk konjunktur har gjort detta möjligt. Men vi nöjer oss inte med detta utan är väl medvetna om att det behöver göras mer. Regeringen genomför därför det så kallade 22-punktsprogrammet för ökat bostadsbyggande. Det syftar till att sänka byggkostnader, bidra till att mer byggklar mark bebyggs, korta ledtiderna i byggprocessen, öka rörligheten och stimulera till byggandet av fler hyresrätter och hållbara bostäder. Herr talman! Jag ställer mig bakom regeringsförslaget. En viktig del i regeringens 22-punktsprogram är att göra det enklare att bygga. För att bygga bort bostadsbristen måste vi vidta åtgärder för att byggandet ska ske på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt. Därför lägger regeringen fram den här propositionen, som kommer med förslag på ändringar i plan och bygglagen vilka syftar till att göra planprocessen effektivare. Förslaget innebär en möjlighet för kommunerna att under detaljplaneprocessen begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen inom sex veckor. Det blir en tidsfrist på två månader för länsstyrelsen vad gäller att upphäva kommunens beslut om en detaljplan efter överprövning. Fler planer ska antas av kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. Sammantaget innebär dessa ändringar att kommuner får mycket mer tid att ägna åt viktiga planprocesser och att bostadsbyggandet kan gå smidigt till utan att det tar onödigt lång tid, vilket kan vara fallet i dagsläget.

Herr talman! Jag kände själv när jag stod där uppe och höll ett anförande på cirkus åtta minuter att jag avvek lite grann från ämnet. Har man en bostadspolitisk debatt ska man självklart ha tillåtelse att tala om helheten. Men det här var nog ändå ett rekord. Det här inlägget av Faradj Koliev hade platsat bra både i den finanspolitiska debatten och i den utbildningspolitiska debatten. Man kan snarare fråga sig i vilken debatt här i kammaren som det inte hade funkat att hålla det anförandet. Men nu har vi på bordet en proposition som handlar om fler steg för en förenklad plan och bygglag. Den fråga som jag vill ställa i det här replikskiftet är väldigt kort och enkel: Finns det några ytterligare steg som Faradj Koliev kan tänka sig att ta vad gäller plan och bygglagen?
Herr talman! Jag tackar för frågan. Jag tycker att det är viktigt att se helheten. Det skapas mycket fler jobb än vad som var fallet innan regeringen tillträdde, och det händer väldigt mycket på bostadsfronten. Det är klart att vi kan göra väldigt mycket i fråga om förenklingar. Samtidigt är det viktigt att se till att utvecklingen inte går alltför långt, för det är viktigt att bygga bostäder som är hållbara och som ska stå väldigt länge. När vi bygger bostäder bygger vi ett samhälle. Jag tror att den viktigaste fråga som vi har att jobba med i dag är kompetensbristen och arbetskraftsbristen i byggbranschen. De flesta byggföretag anger att deras personal går på knäna och att de behöver mer folk. Vi har exempel som kommunerna Örebro och Uppsala, där man bygger väldigt mycket i dag. Frågan är egentligen vad vi ska lägga våra resurser och vår tid på när det gäller bostäder. Jag ser behov av att vi gör väldigt mycket för just det som bostadsföretagen tar upp som ett stort problem. Regeringen gör också väldigt mycket för att få in folk i arbete och i byggbranschen och för att vi ska kunna klara målet om fler bostäder.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det finns mycket att fundera på vad gäller kompetensbristen och resursbristen inom byggmarknaden. Det är väl det som man kan säga är det stora hindret för bostadsbyggandet just nu. Regelförenklingar medför att det blir mycket billigare och enklare och går snabbare att få fram fler bostäder. Jag fick inte något riktigt svar på huruvida det finns ytterligare regelförenklingar i "pajpen" i den socialdemokratiska politiken. Jag tycker egentligen att det är otillständigt att välbetalda och utbildade byggnadsarbetare med ackordslön ska behöva bära fram material och städa undan på arbetsplatsen när det finns andra partier som föreslår möjligheten att med hjälp av enklare jobb se till att den typen av arbete går effektivare och kan utföras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Men det var inte den debatten vi skulle ta här i dag. Det jag är nyfiken på är huruvida det är tänkbart för Socialdemokraterna att i ett nästa steg överväga möjligheterna för kommunerna att med ett enkelt beslut tillåta förändringar i en redan befintlig detaljplan efter genomförandetidens slut i syfte att förtäta och få till nya tekniska lösningar som innebär att man till exempel kan ha en modern sopsortering. Nu har regeringen av någon anledning som bostadsministern gärna får förklara senare gått med på att man ska delegera beslut om antagande av detaljplan till byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Det är bra. Men det fanns ytterligare förslag som var ännu mer verkningsfulla. Jag har inte fått höra speciellt mycket om vad Socialdemokraterna genom Faradj har för ny politik att komma med på bostadsområdet. Jag tror att vi förväntar oss att det regelförenklingsarbete som den tidigare alliansregeringens Stefan Attefall med flera drev ska kunna fortsätta och fullföljas. Annars är det nog dags att byta regering, tror jag.
Herr talman! Som jag sa tidigare finns det givetvis behov av regelförändringar. Det finns väldigt många förslag som hamnar under kategorin regelförändringar. Men jag tror att det är viktigt att nu fokusera på de stora problemen när det gäller bostadsbyggande, och det är inte de regelförenklingar som Ola Johansson pratar om, utan det är mycket bredare frågor, till exempel kompetensbristen som jag nämnde. Sedan vill jag påpeka att det är väldigt många utredningar som görs. Regeringskansliet har många frågor under beredning. Det kommer en rad förslag som leder till regelförändringar. Men det finns givetvis behov av fortsatta åtgärder på den fronten.

Herr talman! Socialdemokraterna svarade inte på min fråga om varför man under våren 2014, när många av de här förslagen levererades till Sveriges riksdag, röstade nej till dem men nu några år senare helt plötsligt dyker upp i kammaren med samma eller nästan identiska förslag. Svenska folket förtjänar faktiskt att få veta varför ni nu helt plötsligt står för någonting som ni var emot och röstade ned under förra mandatperioden men som hade kunnat göra planprocesserna i Sverige snabbare. Jag skulle också vilja få svar från Socialdemokraterna vad gäller Finanspolitiska rådets rapport, särskilt angående ränteavdragen, som, om man nu ska använda ett socialistiskt perspektiv, gynnar de absolut rikaste eller dem som redan har bostäder i Sverige. Varför vill ni inte se över ränteavdragen, trots att de är de mest förmånliga i hela EU och trots att Finanspolitiska rådet i sin rapport visar på att ränteavdragen ökar priserna på den svenska bostadsmarknaden och att det här skulle vara bra för att motverka den högkonjunktur som vi har nu och kyla ned den på ett bra och vettigt sätt? Varför är ni emot sänkta ränteavdrag? Varför ville ni inte genomföra de här förslagen 2014?
Herr talman! Jag fick två frågor från Robert Hannah. Den ena handlar om varför vi inte var med på förslaget som nu finns med i propositionen och den andra handlar om varför vi inte vill sänka ränteavdragen. Svaret på den första frågan är givetvis att vi befinner oss i ett nytt läge när det gäller bostadsbristen. Vi ser att det finns behov av alla möjliga förslag. Den andra frågan gällde ränteavdraget. Det är inte jätteenkelt. Det finns problem med ränteavdraget. En sänkning skulle leda till att de grupper som har det svårast att komma in på bostadsmarknaden skulle få det ännu svårare. Det finns fördelningspolitiska aspekter som inte är så enkla att lösa.
Herr talman! Svaret var att det är ett nytt läge vad gäller bostadsbristen i Sverige. Självklart har den försvårats, och alla rapporter visar att den har försvårats. Det är av den anledningen som Liberalerna har tagit fram en helt ny bostadspolitik som röstades igenom på vårt senaste landsmöte. Där såg vi helt enkelt över och införde en annan syn på bostadspolitiken. Men bostadsbristen i Sverige fanns även innan regeringen kom till makten. Menar Socialdemokraterna att det inte fanns någon bostadsbrist förrän Socialdemokraterna kom till makten? I så fall fanns det heller inga problem att lösa tidigare. Den kritik som ni tidigare brukade ha om att vi inte byggde tillräckligt under våra mandatperioder är då inte sann. För mig som liberal och alliansföreträdare låter det ganska mycket som hyckleri att när det redan fanns en ganska stor bostadsbrist under de tidigare mandatperioderna valde ni att rösta ned de förslagen trots att de behövdes, att marknaden efterfrågade dem, att byggföretagen tyckte att de var behövliga och att kommunala företrädare tyckte att de var viktiga. Nu när ni själva sitter vid makten anser ni helt plötsligt att det är viktiga förändringar och att det är ett nytt läge. Vi har haft bostadsbrist i Sverige väldigt länge. Självklart är det en större bostadsbrist som Boverket pekar på. Jag vill ha svar på frågan. Anser Socialdemokraterna att bristen som fanns i den svenska bostadspolitiken inte var tillräckligt stor under Alliansens tid och att den har kommit under den socialdemokratiska tiden? Den andra frågan gällde ränteavdragen. Visst kan man se att en sänkning av ränteavdragen kommer att drabba vissa svagare hushåll. Men det går att formulera ränteavdragen genom att som Liberalerna föreslagit till exempel sänka taken så att det hjälper de svagare hushållen mycket mer än dem som har väldigt höga lån. Jag kan hålla med om att personer som tar extremt höga lån kanske borde få stå för sin kostnad själva på ett helt annat sätt. Men ränteavdragen måste ses över. Det säger Finanspolitiska rådet och de flesta experter.
Herr talman! Robert Hannah får det att låta som att deras förslag när de satt i regering skulle ha löst alla problem på bostadsmarknaden. Det gjorde de inte. Vi kan se att när vi tillträtt vid makten har vi byggt så mycket som det bara går. Bostadsföretagen menar att de hade kunnat bygga mer om de bara hade personal. Regelförändringarna är bra, men det är inte det som löser problemet. När det gäller sänkningen av ränteavdragen är det fortfarande så att det finns problem med de nya som kommer in på bostadsmarknaden. Experterna är inte ense om vilka fördelningspolitiska effekter det skulle ha. Det är klart att det är en diskussion vi måste föra. Men det är inte en enkel fråga att lösa.

Herr talman! Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i plan och bygglagen. Det är ändringar som syftar till att göra planprocessen mer effektiv. Kommuner kommer nu att kunna begära ett planeringsbesked från länsstyrelsen. Fler planer som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska kunna antas av kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Lagändringarna innebär också att ytterligare åtgärder ska undantas från kravet på bygglov. I propositionen föreslås en rad åtgärder som undantas från kravet på bygglov. Jag skulle kunna rada upp dem, men väljer att inte göra det. Jag skulle vilja göra en liten rättelse och ett litet tillägg så att det inte uppstår några oklarheter efter Robert Hannahs anförande här tidigare. Robert Hannah menar att startbeskedet nu tas bort från plan och bygglagen. Det görs det inte. Regeringen föreslår inte någon sådan förändring och inte heller utskottet som avstyrkt den motionen. Herr talman!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

Herr talman! Jag har lyssnat på debatten. Jag är ganska glad för att få delta i debatten om bostadspolitiken just nu. Från Centern och Liberalerna har man sagt att det inte går att bo i en prognos eller i en planprocess. Jag kan säga att det går att bo i bostäder. I dag bygger vi bostäder i en helt annan takt än vad som gjordes tidigare. Vi har alldeles för länge byggt alldeles för lite bostäder i Sverige. Jämför man med befolkningsutvecklingen borde vi ha insett det redan på 90-talet. Under alla år under det här århundradet har vi byggt alldeles för lite för att klara befolkningsutvecklingen. Det är inte bara att vi har fler människor som har kommit till Sverige, utan vi har också fött fler barn. Det sammantaget har gjort att det har funnits ett växande behov år efter år. När jag tillträdde för i dag nästan exakt ett år sedan var diskussionen fortfarande sådan att det inte går att bygga i Sverige. Vi klarar inte av det. Svensk byggindustri klarar inte av att bygga. Reglerna är alldeles för krångliga. Det finns tusen och ett problem. Hur ska ni klara av detta i regeringen? Det var så diskussionen var, och det är bara ett år sedan. I dag är situationen en helt annan. I dag står det byggkranar i snart sagt varenda stad i Sverige. Vi bygger i en takt som vi inte har sett sedan miljonprogrammets dagar. Prognosen från Boverket för i dag - om vi nu ska tala om prognoser - är att i år planerar man att starta bygget av 72 000 lägenheter i Sverige. Under den förra regeringens tid låg byggandet på 20 000-25 000 om året i genomsnitt. Det är den skillnaden som vi har. Det är en enorm skillnad. Vi är i dag äntligen uppe i en takt som motsvarar befolkningstillväxten. Det är avgörande. Den brist på bostäder som vi har haft länge och som har vuxit leder i sin tur till en massa ekonomiska problem för Sverige. Det leder till att priserna drar i väg och att ungdomar inte har råd att skaffa sig en bostad. Kostnaderna för att bygga blir också högre därför att vinsterna också kan dra i väg. Ska vi komma till rätta med alla problemen kring skatter, regelverk och allting måste vi ändå i grunden försöka att börja med att komma till rätta med att bygga mer. Det har varit grundproblemet. Den nuvarande regeringen och inte minst kommunledningarna runt om i Sverige ser till att det nu faktiskt händer saker. Den stora skillnaden och det som gör att vi i dag bygger mer än tidigare handlar om att staten och regeringen pekar med hela handen. Vi satsar pengar i budgeten i stor skala. Vi ändrar regelverken och talar om att vi nu måste bygga. Tjänstemän och politiker ute i kommunerna inser också att det i dag är nödvändigt att bygga. De tar fram detaljplaner och mark och ser till att det blir bra möjligheter för byggherrar och byggföretag att dra igång verksamheter. Det gör en väldig skillnad. Nu är det en del som säger att det bara är på grund av högkonjunkturen som vi bygger mer. Men snälla någon! Titta på de senaste 17 åren som har varit sedan sekelskiftet. Vi har haft högkonjunktur ganska många gånger. Vi har haft brist på bostäder hela den perioden. Jag säger inte att det här bara landar på den borgerliga regeringen, som tidigare gjorde alldeles för lite. Det landar också på de rödgröna partierna, som inte insåg i tid att det behövdes mycket mer åtgärder för att lösa och förändra detta. Om man ser på våra budgetar och på våra åtgärder i riksdagen märker man att vi har gjort alldeles för lite; det är bara att inse att så är det. Och det gäller alla partier. Den förra regeringen gjorde gott om utredningar, men det var i praktiken väldigt lite som hände i verkligheten. Nu har vi en proposition som ligger här i dag, men det är bara en liten del av regeringens bostadspolitik. Det 22-punktsprogram som jag har varit med och tagit fram genomförs nu fullt ut. Det genomförs genom att vi lägger fram nya riktlinjer och direktiv till länsstyrelserna. Vi ställer nya krav på Boverket. Vi tar fram utredningar som kommer med förslag som vi ska genomföra i riksdagen. En del saker genomför också regeringen direkt. Det är alltså en mindre del som kommer till riksdagen, men det som vi diskuterar i dag kommer till riksdagen. Det berör en del viktiga områden. Ett område är att vi får fram några nya undantag från bygglov. Det gäller balkonger, burspråk och annat för en och tvåfamiljsbostäder. Det gäller fasader, färg och lite sådana saker för hus med flera lägenheter. Denna förändring är ingen revolution; det håller jag med om. Men i ett läge där vi inte bara har brist på arbetskraft i industrin utan också brist på handläggare i kommunerna och brist på folk i länsstyrelserna är det viktigt att vi prioriterar. Då är det rätt viktigt att vi försöker ta bort onödiga saker som man ska hålla på och handlägga i kommunerna. Att förenkla detta och få bort en del onödiga regler och beslut från kommunerna är avgörande för att de ska kunna ägna sig åt det som är viktigt: att se till att vi får fram nya bostäder och att fatta beslut om det. Det ska kommunerna göra i stället för att syssla med saker som folk kan sköta själva. En annan fråga handlar om länsstyrelsernas och kommunernas roll i det här arbetet. Det gäller nu att få en förändring i planprocessen som helhet. En del i propositionen och betänkandet som diskuteras nu handlar om att kommunerna kan delegera fler uppgifter. Då behöver man inte dra fram allting till kommunfullmäktige, och då underlättar man genom att tiderna kortas. En annan del gäller länsstyrelsernas roll. Där vill jag säga att en större förändring är på väg. Vi har nu för första gången gett direktiv från statens sida. Det har inte hänt tidigare, inte heller under den förra regeringen, att man har gett direktiv om att länsstyrelserna ska prioritera bostadsbyggandet. Det är en viktig förändring. I och med det beslut som fattas här i riksdagen kommer länsstyrelserna att vara tvungna att kunna ge svar när kommunerna vill ha ett planeringsbesked. Det är en annan del av samma sak. Syftet med dessa och ett antal fler saker som vi nu förändrar är att länsstyrelserna ska komma in tidigare. Man ska inte hålla på i kommunerna i flera år och planera, och sedan slutar det med att länsstyrelsen säger nej. Länsstyrelsen ska i stället komma in tidigt och samarbeta med kommunerna för att man ska få en detaljplan klar utan att det sedan slutar i ett nej. När samarbetet mellan kommuner och länsstyrelse fungerar talar man i det tidiga skedet om att något kanske inte var rätt tänkt och att det kanske bryter mot regler som gör att man får problem senare. Då föreslår länsstyrelsen i ett sådant samarbete att man gör på ett annat sätt, och så kommer man överens om det. Sedan bygger man utan att detta leder till onödiga och långa fördröjningar. I samarbetet ligger också att länsstyrelserna blir tvungna att kolla upp med andra myndigheter om de har några invändningar. Om kommunen får besked i ett sådant förhands eller planeringsbesked att så inte är fallet gäller det sedan. Det är också en skillnad. Vi håller på nu på väldigt många sätt. Vi håller till exempel på att se över hela Boverkets regelverk för byggande. Det är ett jätteprojekt som inte har gjorts tidigare i modern tid. Det är en av statens riktigt stora utredningar, och det kommer att ta tre år och kosta 30 miljoner. Men det är också en enorm mängd regler som ska ses över och förenklas. Till de borgerliga partierna kan jag säga att vi drar igång förenklingsprocesser som ni inte ens verkar ha tänkt på tidigare. De är mycket större och mer omfattande än att bara se på några av de detaljer som ni motionerar om i betänkandet. Det tycker jag att ni kunde intressera er för lite mer, för här finns nog saker som ni skulle kunna vara med och påverka lite mer om ni vore mer aktiva i debatten.

Herr talman! Jag ska säga två saker när det gäller aktivitet. Det är en sak att säga att man är aktiv och en annan att vara det. Jag konstaterar återigen att bostadsministern kallar det för aktivitet när han har gjort en kovändning och givit upp Miljöpartiets gamla motstånd mot egentligen allting som gör det lättare att bygga och bo i Sverige. När han går med på alliansförslag ett antal år för sent ska det då kallas för en aktiv bostadspolitik. Jag kan reagera lite mot det, i synnerhet som, vilket vi konstaterade här tidigare, ingen regering i modern tid har levererat så få förslag för att göra det lättare att bygga i Sverige som denna regering - trots den värsta bostadspolitiska krisen på 50 år. Det andra jag vill säga är att bostadsministern vid ett antal tillfällen har sagt att han vill bygga en ny stor stad i Sverige. Det är ett sådant där förslag som man kanske hade väntat sig att höra från kulturministern och sedan lett lite överseende åt. Men när bostadsministern säger något sådant får man förutsätta att han också menar det. Då kommer någon gång frågan: Var ska denna stad i så fall ligga? Den får ju inte ligga i närheten av något vattendrag över huvud taget. Det sätter strandskyddsbestämmelserna stopp för. Man får inte heller bygga en väg där, för det sätter bullerreglerna stopp för. Staden får inte heller ligga inom de 70 procent av Sverige som omfattas av ett eller flera riksintressen. Återigen: Var skulle denna nya stad byggas? Nej, herr talman, vad vi egentligen behöver är att det ska bli lättare att bygga ut de befintliga städerna i Sverige. Det kan vi ha en lång debatt om, men jag återgår till den första frågan. Det är en sak att säga att man för en aktiv bostadspolitik och en annan sak att göra det. Varför levererar ni så få förslag?
Herr talman! Vi levererar bostäder. Det var det som var problemet från grunden. Jag tror att ni har missuppfattat hela situationen. Ni har under lång tid trott att det räcker med att ni pratar om regelförändringar och förenklingar, och sedan ska marknaden lösa alla problem. Så är det inte. Bostadsmarknaden är en mycket mer komplicerad historia. Det krävs politiska insatser för att det ska hända någonting på marknaden. Vi kan bara se på en sådan enkel sak som att planmonopolet ligger i händerna på kommunerna. En annan sak är att en stor del av bostadsmarknaden består av allmännyttan. Det handlar i mycket om politiska åtgärder. Regelverket styrs i stor utsträckning av politik, och inte bara av Boverkets byggregler, beslut och detaljplaner. Det handlar också om hela skatteområdet, som har jättestor inverkan. Det jag ser är att Moderaterna har trott att det ska räcka med att vi backar bort, och så fixar sig allting. Men det gör det inte, för detta är inte en sådan marknad. Det krävs ett politiskt engagemang, och det har ni saknat hela tiden. Ni har inte varit intresserade. Det är ungefär som det är i en del moderatstyrda kommuner utanför Stockholm: Man är glad om man slipper bygga, för man har det ganska bra som det är.

Herr talman! Det är nog ingen som ifrågasätter att det behövs en mängd olika åtgärder inom regelförenklingsområdet, finansieringsområdet och det ena med det andra. Men fortfarande levererar regeringen inga förslag över huvud taget. De som har satt sig på läktaren är bostadsminister Peter Eriksson och hans företrädare Mehmet Kaplan som aldrig insåg att de sitter med ansvaret för det här och alltså inte bara ska vara några allmänna bostadspolitiska kommentatorer, utan faktiskt också ska göra det de får betalt för, det vill säga leverera förslag. När man väl levererar några förslag är det sådant som man sa nej till för ett antal år sedan. Det är glädjande att det nu byggs mycket i Sverige, men det byggs fortfarande inte tillräckligt. Att det byggs nu är resultatet av den förenklingsresa som Alliansen inledde. Sedan var det inte nog, och vi måste bli betydligt bättre, men ni har inte levererat något enda förslag över huvud taget under den här mandatperioden som har ökat antalet bostäder som byggs i Sverige. Det enda man har kommit med är att man ska bygga en ny stad. Hade det inte gällt en så allvarlig fråga skulle man ha kunnat sitta och skratta åt det. Jag ser nu att ministerns egna partivänner sitter här och vrider sig av skratt över uttalandet att vi ska bygga en ny stad i Sverige. Jag kan förstå Emma Hult och övriga som tycker att detta är pinsamt. När ska ni börja leverera egna radikala och kraftfulla förslag för att få fler bostäder i Sverige? Fortfarande har regeringen en massa heliga kor när det gäller bostadspolitiken. Det, mina vänner och herr talman, har vi inte råd med. Sverige har inte råd med det. Börja leverera förslag! Det är inte acceptabelt att under den värsta bostadskrisen på 50 år har ingen regering i modern tid levererat så få förslag för fler bostäder som den här regeringen. Det är inte hållbart.
Herr talman! Jag tror att vad Mats Green här bekräftar är att han inte förstår vad som händer just nu och hur det kommer sig att vi faktiskt bygger bostäder i en takt som vi inte har sett sedan miljonprogrammet. Det finns ingen förklaring till det i det du säger, för de få åtgärder som ni vidtog under de tidigare regeringarna kan rimligtvis inte ha med det här att göra. Det har att göra med politiskt engagemang från kommunerna och staten. Vi visar det genom att sätta pengar i statsbudgeten till kommunbonusar, investeringsstöd och en rad andra saker, och vi visar politiskt att vi nu menar allvar genom att vi talar om för länsstyrelserna och kommunerna att de måste ha en annan roll och ta ett större ansvar för produktionen. En ny stad pratar Mats Green om. Ja, vi har tillsatt en förhandlingsperson som nu diskuterar större samlade exploateringar med kommunerna. Det kan man skaka på huvudet åt om man inte vill göra större samlade exploateringar och man inte förstår att det finns ett antal mindre kommuner som kanske har svårt att klara de stora infrastruktursatsningar som krävs när man vill och har möjlighet att göra större satsningar kring till exempel en järnvägsstation som är underutnyttjad, ett tunnelbaneläge i utkanten av Stockholm eller andra infrastruktursatsningar som är på gång. Resultatet kommer att presenteras ganska snart av den här förhandlingspersonen. Det kommer att ge bra resultat i form av nya bostäder i Sverige, inte bara genom någon långsiktig process på 10 eller 20 år, utan genom en process som kommer igång mycket snart.

Herr talman! Till att börja vill jag poängtera att jag sa fel i mitt anförande. Jag sa startbesked men menade självklart planeringsbesked. Sedan vill jag gratta Peter Eriksson till ett år som bostadsminister. På ett år verkar bostadsministern tycka att han har löst hela Sveriges bostadskris och att detta har lett till att vi har rekordmycket bostadsbyggande. Det låter som ett superman-agerande, men det stämmer faktiskt inte. Nu i höst har vi haft en rödgrön regering i tre år - ett år med en alliansbudget och två år med Mehmet Kaplan som bostadsminister som inte gjorde någonting över huvud taget. Jag kan ändå ge nuvarande bostadsministern beröm för att man har satt igång ett antal olika regelförenklingsarbeten som är bra. Men att tro att det är den nuvarande regeringens arbete som har lett till att man har förbättrat bostadssituationen i Sverige är som att tro att man kan resa till månen utan att göra en rymdfärd. Den satsning som regeringen egentligen har gjort är att man har kommit till riksdagen med ett antal små regelförenklingar. Den största satsningen är 6 miljarder i byggsubventioner. De här subventionerna var Miljöpartiet emot under förra mandatperioden. Vad Miljöpartiet också var emot under förra mandatperioden var alla typer av regelförenklingar. Jag vill därför fråga bostadsministern: Ångrar Miljöpartiet, och tar ni ansvar för, att ni under våren 2014 sa nej och röstade ned förslagen som vi i dag röstar ja till? Anser bostadsministern att det var ett misstag, eller fanns det ingen bostadsbrist då heller? Jag vill också ta upp Finanspolitiska rådets rapport som handlar om ränteavdragen på hyresmarknaden. Jag vill särskilt fråga om ränteavdragen, för här är det också flipp-floppande från Miljöpartiets sida. Förut var man för att sänka ränteavdragen, men nu är man inte det. Finanspolitiska rådet anser att det skulle vara bra för att hindra prishöjningarna i Sverige. Göran Persson tycker det, och nästan varenda expert i Sverige tycker det. Min fråga till bostadsministern är därför: Är ni villiga att se över ränteavdragen? Kommer ni att göra det?
Herr talman! Jag kan meddela Robert Hannah att Miljöpartiet fortfarande är för att avveckla ränteavdragen i Sverige. Vi har velat ta fram en långsiktig lösning som gör det här successivt så att enskilda människor inte drabbas av det i en utsträckning som spelar någon stor roll. Det skulle vara bra för Sverige och för svensk samhällsekonomi på många sätt. Det var synd att Robert Hannahs parti Liberalerna hoppade av de samtal vi hade där det här skulle ha kunnat lösas. Ångrar Robert Hannah att ni hoppade av de samtalen? Vi behöver blocköverskridande lösningar när det gäller sådana frågor som fastighetsskatt, ränteavdrag, reavinstbeskattning och sådant. Ska vi kunna hantera det här kan vi inte göra det på ett sätt så att det den ena mandatperioden drar åt ett håll och den andra åt ett annat. Människor måste kunna veta vad som gäller. Var det inte ganska olyckligt att ni valde att hoppa av de här samtalen? Skulle det inte ha varit bättre om vi hade försökt hitta en lösning även när det gäller skatterna? Jag måste erkänna att vi inte klarar att lösa de frågorna själva i en minoritetsregering. Vi behöver en bredare överenskommelse. De andra frågorna som handlar om regelförenklingar, att korta planprocesserna och få en effektivare planprocess kan vi hantera själva, för där vet vi att vi får stöd i en hel del frågor också av oppositionen. Jag tycker också att vi borde ha gjort mer från Miljöpartiets sida tidigare. Borde inte ni från den dåvarande regeringen också ha gjort mer tidigare? Jag var med i valrörelsen 2010 och vid flera andra tillfällen, och jag kan inte minnas att bostadsfrågan var en stor fråga för vare sig de borgerliga eller de rödgröna partierna.
Herr talman! Liberalerna har omvärderat sin bostadspolitik för att vi ansåg att den inte var tillräcklig för att lösa bostadskrisen. Men jag tror att Miljöpartiet behöver ta ett särskilt stort ansvar i den här frågan, för Miljöpartiet har röstat emot många av de regelförenklingar som man nu är för. När det gäller samtalen som vi hoppade av skulle Liberalerna och Alliansen tycka att det var bra om vi hade kommit överens, men hade det varit Göran Persson som satt på andra sidan bordet och pratade med oss i stället för Magdalena Andersson och Peter Eriksson skulle vi nog ha kommit överens. Problemet är att vi inte kan komma överens om förslag som innebär subventioner som inte är tillräckligt långtgående och som inte ger reformer som faktiskt löser krisen på bostadsmarknaden. Vi ansåg inte att regeringen var villig att göra det. Regeringen ville över huvud taget inte heller sätta sig ned och prata med Alliansen enskilt, utan Vänsterpartiet skulle vara med på samtalen. Det är inte seriöst, för det finns inte en chans i världen - och jag tror att Vänsterpartiet håller med om det - att Vänsterpartiet och Alliansen skulle kunna komma överens om en gemensam bostadspolitik. Från regeringens sida innebar det en stor brist när det gäller att agera och faktiskt vilja komma överens. Liberalerna och Alliansen kan inte acceptera byggsubventioner som marknaden själv inte vill ha, som marknaden tycker är onödiga. Vi vill absolut se genomgripande reformer på bostadsmarknaden. Men det skulle inte leda till det. Därför valde vi att lämna bostadssamtalen. Att det byggs så många bostäder i Sverige i dag beror på att vi har högkonjunktur - det är viktigt att säga det. Det beror också på att en stor brist har byggts upp. Men ni kan inte hålla på och komma till kammaren med förslag som innebär duttande och sedan säga: Vi har löst bostadskrisen i Sverige. Det är nämligen marknaden som kan lösa bostadskrisen i Sverige. Vi måste gå mot en reglering där vi låter marknaden ta över större delen av ansvaret. Och vi måste se till att sänka ränteavdragen. Vi måste också börja lyssna på Göran Perssons åsikter. De liknar nämligen i mångt och mycket Liberalernas när det gäller det här.
Herr talman! Man kan lika gärna säga att Finanspolitiska rådet lyssnar på Miljöpartiets åsikter, om man nu pratar om ränteavdragen. Vi ville göra det, men ni hoppade av de samtalen, Robert Hannah. Jag tycker att det är bra att du rodnar lite när vi pratar om det här. Det var inte en bra insats från er. Det hade varit bra för Sverige om vi hade fått en bred uppgörelse. Och det var möjligt i det läget. Det var tråkigt att det inte blev mer av det. I fråga om skatterna säger mig min erfarenhet som politiker - jag har varit med ganska länge - att det kommer att bli svårt att göra det nu, ju närmare valet vi kommer. Det är känsligt. Det finns kopplingar mellan partierna och olika grupper på bostadsmarknaden. Jag skulle åtminstone vilja ge oppositionspartierna och även regeringspartierna här en rekommendation. Var öppna för en ny diskussion om att lösa skattefrågorna när det gäller bostäderna! Det kommer att behövas, om inte annat efter valet. Då kommer det att behövas nya sådana samtal.

Herr talman! Jag noterade att bostadsministern raljerade en hel del över att allianspartierna inte hade varit tillräckligt långtgående i sitt följdmotionerande och sina reservationer när det gäller just den här propositionen med titeln Fler steg för en effektivare plan och bygglag . Det är en titel som väcker förhoppningar. Tyvärr är det mest djärva förslaget som vi ska ta ställning till här att planbeskedet från länsstyrelsen är någonting som man ska kunna kräva. Regeringen har i sin godhet gått halvvägs och återtagit en av sina tidigare fundamentala ståndpunkter om att kommunfullmäktige inte ska kunna delegera förslag utom detaljplan till byggnadsnämnd eller kommunstyrelse. Det är ju vackert så. I övrigt tycker jag att den nuvarande bostadsministern låter ganska mycket som den tidigare bostadsministern Stefan Attefall. Han talade ofta och gärna om att man tillsatt olika utredningar och uppdrag. Jag minns att tidigare bostadspolitiska talespersoner från framför allt Socialdemokraterna raljerade över att det bara tillsattes utredningar och att det minsann inte kom några förslag. 110 förslag hamnade på riksdagens bord för riksdagen att ta ställning till. Jag tror inte att de miljöpartistiska bostadsministrarna på långt när har närmat sig den nivån. Därmed tycker jag inte heller att det är speciellt snyggt att slå sig för bröstet för den bostadspolitiska utveckling som vi har sett. Jag hade med mig prognoser som visar att bostadsbyggandet började öka redan 2012. Det fortsatte 2013 och 2014. Den nivå vi ser i dag är ett resultat av tidigare fattade beslut. Det är definitivt inte ett resultat av att regeringen strösslar byggbonusar över kommuner som redan tjänar bra med pengar och som de sedan lägger på hög i sitt eget resultat vid bokslut.
Herr talman! Vi lägger nu ett antal åtgärder till listan. Ola Johansson diskuterade förut om det finns ytterligare åtgärder. Ja, det finns en lång rad ytterligare åtgärder. Vi tittar bland annat på att man ska kunna stärka översiktsplanerna ordentligt, i vissa fall kanske till och med bygga direkt på översiktsplanerna. Det gör skillnad. Vi har gett Boverket i uppdrag att se över om fler åtgärder kan vidtas utan bygglov. Det gäller till exempel för att installera solpaneler, solceller, på byggnader utan bygglov. Det gäller också för att bygga altaner. Vi tittar på ett antal sådana saker. Jag tycker att det vore bra. Då undantar man nämligen ytterligare onödiga regler och krångel för människor, vilket gör att handläggarna på kommunerna kan ägna sig åt det som är viktigt. Ola Johansson tog upp byggbonusen till kommunerna. Jag vet att Centern inte har gillat den. Men ärligt talat är det något som har gett ganska bra effekt. När den rödgröna regeringen tillträdde hade mindre än hälften av Sveriges kommuner en bostadsförsörjningsplan över huvud taget, trots att det sedan länge finns en lag som säger att kommunerna ska ha det. Ett motkrav för att kommunerna ska få ta del av byggbonusen har varit att man ska ha en bostadsförsörjningsplan. Det i sig har medverkat till att det byggs mer i Sverige, till att det tas fram fler detaljplaner och till att byggherrarna och allmännyttan kommer igång i större utsträckning än tidigare. Det har alltså varit ett effektivt instrument.
Herr talman! Bostadsministern är snabb med att utvärdera sina egna åtgärder. Byggbonusen belönar redan vidtagna åtgärder. Byggbonusen har nu delats ut och kom sent till kommunerna. Vi har låtit RUT ta reda på vilken nytta byggbonusarna har gjort. Det de har gjort är att de har spätt på redan goda resultat i tillväxtkommunerna, som per automatik har dessa bostadsförsörjningsprogram och översiktsplaner. Det här har alltså inte gjort någon nytta på något sätt fram till dagens datum. Det vore snyggt om bostadsministern erkände det. Det vi ser är en klyvning i Sverige. Det stora bostadsbyggandet sker på platser där det finns stor betalningsförmåga, i de snabbast växande regionerna - vi kan kalla dem för tillväxtregioner - där man hade byggt i alla fall. Centerpartiet skulle vilja åstadkomma ett jämnare bostadsbyggande över landet. Vi ser att det finns hinder kvar. Strandskyddet är ett sådant hinder. Riksintressena kan på många ställen vara det. En översyn, en regelförenkling, skulle innebära att många kommuner skulle kunna utnyttja sina mest attraktiva lägen för att locka till sig bostadsinvesteringar. Ett annat problem, som också hör till det ekonomiska området, är nedskrivningskravet som många kommunala bostadsföretag har. Det innebär att man inte kan göra bostadsinvesteringar eftersom marknaden och bankerna ännu inte har förstått att det finns ett sådant behov. Det skulle vara tacknämligt om Peter Eriksson kunde tala med sin finansminister om möjligheten att göra lättnader när det gäller kommunernas nedskrivningskrav. Jag välkomnar beskedet om att översiktsplanerna ska stärkas. Jag skulle vilja se och kräver att få på bordet ett förslag som innebär att byggherrar också ges möjlighet till privat initiativrätt. Man ska inte behöva förlita sig på kommunernas godtycke eller resurstillgång när det gäller att få en plan utarbetad. Det skulle innebära en större frihet och möjlighet för privata byggherrar att genomföra en planprocess.
Herr talman! Kanske var det där skon klämde. Problemet var inte att det inte byggs, utan att det byggs på fel ställe. Jag kan väl hålla med om det till viss del. Det vore bättre om vi kunde bygga i hela Sverige. Men att dra slutsatsen att det byggs för mycket i storstäderna tycker jag är fel. Det finns nämligen stor efterfrågan, och det gäller för oss att se till att man bygger i takt med den. Vi ska inte försöka skapa en ordning där man bygger mindre där det finns efterfrågan och arbetsmarknad och mer där det inte finns. Man måste försöka göra både och. Jag håller med om att det behövs fler åtgärder för att stödja ett byggande på mindre orter. Jag har till exempel flera gånger diskuterat nedskrivningsreglerna, som vi pratar om nu. Jag tycker att de många gånger tolkas på ett felaktigt sätt. Vi har också tillsatt en utredning som tittar på om staten ska gå in och ta ansvar när det gäller topplån och krediter i områden som bankerna har övergett. Ett problem som vi ser på många ställen i dag är att bankerna, när de inte längre har lokalkontor, inte vågar ta ställning och ge lån, även om det är aldrig så bra ställen att bygga på och det finns goda skäl för att göra det. Här hamnar vi i ett dilemma som vi måste hantera och lösa.

Herr talman! Ni hade regeringsmakten i åtta år och när ni efteråt tittar tillbaka så ser ni att det inte hände så mycket när det gällde bostadsbyggandet. Det var problem när ni tillträdde och det var ännu större problem när ni avgick. När nästa regering sedan genomför förändringar och har fått i gång byggandet säger man: Det var tack vare oss. Ni ska vara glada för att vi har gjort så många utredningar som vi inte genomförde, men vi lade dem på bordet för att ni skulle kunna genomföra dem. Vad är det för ett sätt att resonera? Jag tycker att det låter väldigt konstigt. Jag håller med om att Attefall tog initiativ till några bra utredningar. Jag gillar hela idén med Attefallshusen. Det var väl det mest konkreta som hände under förra mandatperioden. Tyvärr har det inte gett så många bostäder, men jag tycker att det var en bra idé. Jag gillar att man utökar frihetsgraden för människor och ger människor möjlighet att genomföra saker utan en massa krångel. Skillnaden är ju att man nu runt om i Sverige tar fram detaljplaner och mark att bygga på. Byggindustrin jobbar för fullt. När vi frågar byggindustrin vad det finns för hinder, då är det en ökande andel som säger att det inte finns några hinder i dag. Men hindret för de allra flesta är brist på arbetskraft, inte regelkrångel eller brist på pengar. Det är brist på arbetskraft som är det stora problemet. Det är skillnaden mot förra mandatperioden, för då ansåg hela industrin att det fanns en massa andra problem som gjorde att man inte kom igång med byggandet. Men dessa hinder finns inte i dag, och det beror nog framför allt på ett politiskt engagemang som har dragit igång byggandet.

Herr talman! Jag tycker att Caroline Szyber gör det alldeles för enkelt för sig. Jag har varit med om att införa de arbetskraftsinvandringsregler och migrationsregler som vi har. De är i grunden väldigt bra, och de har bidragit till både byggindustrin och it-industrin. Man har nu möjlighet att anställa folk utifrån på ett sätt som man inte kunde göra innan. Det är väldigt viktigt. Om vi går tillbaka till det läge som rådde under den förra mandatperioden, tänker oss att marknaden löser allt, drar tillbaka alla de insatser som den här regeringen gör, då blir det farligt. Det kommer att bidra till att man får stopp på bostadsproduktionen igen, och det vore väldigt olyckligt. Vi behöver ha en aktiv och engagerad bostadspolitik under en lång tid. Då räcker det inte med att tro att marknaden löser allt. Det kommer att behövas mängder av åtgärder, också åtgärder som bidrar till hyresnivåer i nya bostäder som människor har råd att efterfråga. Om vi inte klarar av det är jag rädd för att det kommer att bli ett snabbt slut på den ökande bostadsproduktionen. Mitt råd till Caroline Szyber är: Se över det här en gång till! Det är många ungdomar och nyanlända i Sverige som behöver hjälp med att få bostäder till rimliga priser. Om ni tar bort dessa stöd riskerar det att det blir stopp på nyproduktionen, och det tycker jag vore väldigt olyckligt.

Herr talman! Tack, Peter Eriksson, för att du deltar i debatten i dag! Vi har en stor bostadskris som alldeles uppenbarligen är föranledd av och kopplad till migrationspolitiken. Den är skapad av de rödgröna tillsammans med Alliansen sedan ganska många år tillbaka. För att i efterhand försöka att lösa bostadskrisen har regeringen nu lagt fram, och kommer att lägga fram, en rad strukturella förändringar. Som vi ser det kommer de att skapa problem för samhällsplaneringen och den långsiktiga ekonomin. De kommer att skapa fler otrygga bostadsområden i Sverige. Man har genomfört tidsbegränsade bygglov, som vi menar kommer att skapa fler utanförskapsområden. Man kommer att föreslå undantagsregler för bygglov vid tillfälliga anläggningsboenden där man kringgår allmänhetens intressen. Senast i dag utökade man delegationsrätten vid antagning av detaljplaner där allmänhetens intressen i allra högsta grad också åsidosätts. Kommunerna tvingas nu till kortsiktiga lösningar när det gäller att ta fram bostäder. I många kommuner ger man också förtur i bostadskön till nyanlända invandrare. Det är en konsekvens av den situation som vi ser i Sverige i dag. För att lösa ett problem skapar ni ett nytt, till exempel de tidsbegränsade byggloven som kommer att skapa fler utanförskapsområden. Min fråga är: Varför går man in på de strukturella förändringarna där man förstör den långsiktiga samhällsplaneringen i stället för att se till de stora viktiga framtida frågorna om en regional bostadsplanering, om ökad konkurrens bland byggbolagen, om byggkrediter till byggföretag, om att skapa säkrare polisiär närvaro i utanförskapsområdena och om att avskaffa EBO-lagen?
Herr talman! Skälet till de åtgärder som vi föreslår nu är att vi tycker att det behövs fler bostäder. Många människor behöver bostäder. Vi har en bostadsbrist. Vi har tagit ett steg för att åtminstone tillfälligt och tills vidare gå från en bostadskris till en allvarlig bostadsbrist. Krisen bestod tidigare i att vi inte producerade bostäder i takt med en växande befolkning. Nu gör vi det, och det är en väsentlig skillnad mot tidigare. Vi behöver göra detta under en lång tid för att lösa problemet helt och hållet, och om vi lyckas fortsätta producera bostäder i en bra takt kommer vi att hantera det hela. Detta kommer att bidra till att Sverige mår bättre och att vi klarar svensk ekonomi bättre. Som exempel ser vi nu att när byggindustrin investerar väldigt mycket pengar bidrar det starkt till svensk ekonomi. Det bidrar till en efterfrågan på arbetskraft, och det hjälper till att få upp sysselsättningen och få ned arbetslösheten. Byggindustrins ökade verksamhet är just nu en av de starka motorerna vad gäller tillväxten i svensk ekonomi.
Herr talman! Tack, Peter Eriksson, för svaret! Jag vill också gärna ha svar på när regeringen kommer med de mer långsiktiga förändringarna och förutsättningarna för att kunna skapa fler bostäder i Sverige. Det gäller till exempel den regionala bostadsplaneringen. Vi hade en kommitté som kom med väldigt omfattande förslag på området. När tar regeringen tag i dessa frågor? När får vi se fler förslag för att öka konkurrensen mellan byggbolagen och öka byggkrediterna, något som regeringen också har talat om? När ska regeringen ta tag i de mest akuta frågorna beträffande EBO-lagen? Den har medfört att det i Sverige har skapats väldigt hög trångboddhet, vilket i förlängningen ger problem om man som ungdom vill ha studiero och kunna klara av sina studier när man bor hemma. Man kanske inte vill vara hemma i första hand utan drar ut på stan, vilket skapar andra problem. EBO-lagen har i allra högsta grad bidragit till många problem i Sverige i dag. När tar regeringen tag i denna fråga? När får vi se säkrare polisiär närvaro i förorterna? När ska man jobba med dessa viktiga frågor? Utifrån dagens debatt kan jag konstatera att Alliansen inte vill prata med regeringen och att regeringen inte vill prata med Sverigedemokraterna. Läget i bostadspolitiken är väldigt låst. Detta är jätteviktigt och något som berör flera politiska områden. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det igen: Sverigedemokraterna sträcker ut sin hand för att föra politiska samtal med regeringen om detta. Handen är utsträckt, och ni är välkomna att ta den och diskutera dessa viktiga frågor.
Herr talman! Jag tycker att det blir lite konstigt om man säger att man sträcker ut handen och samtidigt säger att man är emot nästan alla de åtgärder som har lagts fram för att försöka få en ökad bostadsproduktion. Vi tar strukturella grepp. Frågan om länsstyrelsernas roll, vilken jag tog upp i mitt huvudanförande, tycker jag är en väldigt central och viktig strukturell faktor. Att få kommunerna och länsstyrelserna att i större utsträckning samspela och tillsammans arbeta fram bostadsförsörjningsplaner i en takt som motsvarar behoven är något helt annat än att man sitter på var sin plats och väntar på att den andra ska agera. Ibland säger man nej och ibland ja, och sedan får man börja om. Att få staten och kommunerna att samarbeta är ett nytt sätt att se på länsstyrelsernas roll. Jag tycker att detta är en viktig och central strukturell fråga, som vi tar tag i i bland annat den proposition som vi diskuterar nu och det betänkande som ni ska rösta om i eftermiddag. Fler steg för en effekti-vare plan och bygglag Det finns även en rad andra saker. Vi ser över Boverkets alla byggregler, vilket också är en central fråga med strukturell betydelse. Vi kommer vidare att stödja arbetet med att få in fler byggföretag och öka konkurrensen från andra länder. Vi gör det genom att exempelvis översätta Boverkets byggregler till andra språk, något vi diskuterade nyss. Detta har inte gjorts tidigare, och det kommer att underlätta mycket för andra länders byggföretag att komma till Sverige.